Fru talman! I måndags kunde vi läsa om en ny klimatrapport. I den konstateras att även om vi skulle klara att nå 1,5-gradersmålet väntar stora konsekvenser. Till exempel kommer en tredjedel av glaciärerna i Himalaya, den tredje största ismassan efter Arktis och Sydpolen, att smälta bort. Det skulle självklart innebära stora konsekvenser, så stora att 1,9 miljarder människor skulle påverkas i form av extremväder, torka, översvämningar och försämrad livsmedelsförsörjning, tillgång till vatten och energiförsörjning. Man befarar också ökade risker för jordskred. Det här har också vi ett ansvar för. Vi i Sverige lever över våra resurser och tar av andras. Sverige vill gärna slå sig för bröstet över att vi ligger långt före i klimatomställningen. Visst har vi gjort mycket bra. Men det är fel att tro att det är tillräckligt eller att reparationsavdrag, elcykelpremier och laddstolpar är tillräckligt. Visst behöver vi snabbtåg. Men inte heller det är tillräckliga investeringar för att vi ska klara den klimatomställning som faktiskt behövs. Vi skulle kunna göra så mycket mer än vi gör. Låt mig konstatera att det är absolut nödvändigt. Det behövs strukturella förändringar. Och där är AP-fonderna ett oerhört viktigt verktyg, en verklig maktfaktor, nyckelspelare eller vad man nu vill kalla det. AP-fonderna har gjort en hel del bra och viktiga framsteg gällande klimatinvesteringar och arbetet med dem. En del av AP-fonderna gör ett bättre arbete i frågan än andra. Men det viktigaste återstår. Det handlar om politisk vilja att ta ansvar för klimatet. Den är i dag inte tillräcklig. I så fall hade regelverket för AP-fonderna ändrats mer än vad som har gjorts. AP-fonderna tillhör de största placerarna i världen. Det är självklart att deras regelverk har stor betydelse för klimatet och för fossilindustrins fortlevnad. Vi i Vänsterpartiet menar att det bör ställas betydligt tuffare krav på fonderna när det gäller etik och miljö. Vi menar att fondernas placeringar bör ha följande riktlinjer: Deras placeringar ska likställas med målet om hög avkastning, det vill säga att miljö och etik ska väga lika tungt som hög avkastning. Så är det inte i dag. Så har det inte heller blivit efter den ändring som nyligen gjorts. Även nu är hög avkastning överordnad miljö och klimatinvesteringarna. AP-fonderna ska inte heller göra några nya investeringar i kol, olja eller fossilgas, menar vi. Men det får de också göra med det nyligen beslutade regelverket. Vänsterpartiet menar vidare att AP-fonderna ska avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom fem år. Samtliga AP-fonder bör också ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi. Och samtliga AP-fonder ska redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser för sina investeringar. Vi menar också att AP-fonderna inte heller ska investera i bolag som använder skatteparadis för att undgå beskattning. Det regelverket skulle verkligen göra skillnad - för klimat, för rättvisa och för vår gemensamma framtid. Vi menar att det är högst rimliga och helt nödvändiga krav. Det är att ta ansvar för klimatet och för vår gemensamma framtid. Jag vill därmed yrka bifall till vår reservation i ärendet. Fru talman! Till sist vill jag lyfta upp den oroväckande utvecklingen gällande prestationsbaserade arvoden i de externa portföljerna i AP-fonderna. De har ökat konstant under fyra år, trots att det externt förvaltade kapitalet har gått ned. De prestationsbaserade arvodena har stigit med hela 19 procent mellan 2016 och 2017. AP-fondernas kostnader för sin förvaltning skiljer sig också mycket åt, trots att de förvaltar ungefär lika mycket kapital. Andra AP-fonden, som har de högsta förvaltningskostnaderna, kostar 150 miljoner mer per år än de fonder som har lägst kostnader. Det är inte rimligt.

Fru talman! Jag hade inte tänkt begära replik, men jag gjorde det av två anledningar. Till att börja med sa Ingemar Nilsson att vi kommer nu och kräver ett ändrat regelverk. Jag vill påstå att vi har gjort det i kanske tio år. Att säga att vi kommer nu är lite väl magstarkt. Men det säger också något om en del av problematiken kring pensionssystemet. Jag återkommer till det. Det som främst gjorde att jag begärde replik var att Ingemar Nilsson sa att ett hållbart pensionssystem ska bygga på tilltro och tillit och att det är ett generationskontrakt. Ja, det tycker jag också att det borde vara. Men dagens system uppfyller inte de kraven. Låt mig förklara varför. Tilltro och tillit handlar ju om att människor ska kunna veta vad de får i pension när de väl ska gå i pension. I dag är det ett väldigt ogenomskinligt och svårbegripligt system. Men framför allt är det väldigt många som får en pension som det absolut inte går att leva på. Sju av tio kommunalare är beroende av garantipension. En industriarbetare beräknas få ungefär 53 procent av sin tidigare inkomst i pension. Under 80-talet fick man ut 80 procent av sin tidigare inkomst i pension. Att detta med generationskontrakt inte håller beror på att vi investerar i fossilindustrin. Mina barnbarn ska också ha en framtid. Då kan vi inte låta våra pensionspengar gå till det mest förödande för klimatet, nämligen investeringar i fossilindustrin. Om man ska ha tilltro och tillit till ett system måste man ju också veta vad som försiggår och vilka förändringar som diskuteras och inte diskuteras. Hur kan man påverka systemet? Nu sitter gruppen med sex partier i ett slutet rum, diskuterar på slutna möten och för inte öppna protokoll. Ingen vet vem som bjuds in och ingen vet vem som nekas. Jag vill påstå att systemet inte bygger på tillit, tilltro och generationskontrakt.

Fru talman! Visst handlar det i stor utsträckning om hur arbetsmarknaden fungerar, om rätten till heltid, om att få bort det stora antalet visstidsanställningar och om att få en rimlig lön för sitt arbete, vilket inte är fallet i dag inom många yrkesgrupper. Undersköterskor, till exempel, har en väldigt låg lön trots det stora ansvaret som de har. Det som sker nu är att ni höjer pensionsåldern utan att göra någonting åt arbetsmarknaden, vilket gör att kvinnor med utslitna kroppar kommer att straffas väldigt hårt av de nya förändrade reglerna. Javisst, vi antog ett förändrat regelverk för AP-fonderna i november. Även då försökte vi påverka utformningen. Även om Ingemar Nilsson vill invänta de nya reglernas påverkan vill jag påstå att det behöver göras mycket mer. Om det tar så lång tid att förändra ett regelverk som det har gjort - trots att man har känt till AP-fondernas stora investeringar i fossilindustrin och att de har investerat i bolag som bryter mot mänskliga fri och rättigheter - undrar jag: Hur lång tid har vi på oss? Vi har inte en evinnerlig framtid på oss för att ställa om i klimatfrågan. Det måste vi göra här och nu. Tåget har snart gått. Att då stå här i talarstolen och bara säga att vi får vänta och se, det tycker inte jag är att ta ansvar i ett generationskontrakt. Det vill jag verkligen påstå. Jag tycker att vi borde ha ett skarpare regelverk för AP-fonderna, även om vi nyss har ändrat det.

Fru talman och ärade åhörare! Detta är en teknisk diskussion om ett betänkande om AP-fondernas verksamhet. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet i dess helhet.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 Och precis som nyss påpekades från denna talarstol är det för att upprätthålla tillit och trygghet inför viktiga beslut om pensionssystemet en klok ordning att dessa fattas i Pensionsgruppen, det vill säga de fem partier som ingår i den samt det extra regeringsparti som just nu finns med i sin egenskap av att sitta i regeringen. Vi har alltså en klok ordning. Fru talman!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 Detta kommer till uttryck när de prestationsbaserade ersättningarna stiger och när dessa stiger kraftigt över tid. Utskottet noterar att de gör så. Vi tycker att Pensionsgruppen och regeringen kan ha ett öga på detta också i framtiden.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 Sedan kan man ha en stor mängd synpunkter på pensionssystemet och på nivåer, avgifter och utbetalningar. Många pensionärer i Sverige har en alldeles för tuff ekonomisk situation. Det är dock inte föremål för diskussion när det gäller hur AP-fondernas avkastning och verksamhet ser ut. Det är två separata diskussioner, och det behöver de vara om vi ska upprätthålla tillit och tilltro till systemet. Fru talman! Det är trots allt viktigt att AP-fondernas verksamhet präglas av avkastning och inte aktivism. Därför vill jag också understryka att vi yrkar avslag på såväl Vänsterpartiets reservation som övriga partiers motioner i betänkandet. Det finns en viktig läxa för er som är här och lyssnar på politik: Så fort det finns pengar och en möjlighet att använda dem finns det också alltid politiker som vill göra det. De tror sig veta att dessa pengar kan användas på ett bättre sätt än vad någon annan människa tidigare har upptäckt. Motionerna i detta betänkande, fru talman, innehåller sådana drag. Det handlar om politiker som menar att ett visst infrastrukturprojekt eller något annat sätt att använda pengarna på är bättre än vad någon annan har tyckt. De säger: Låt oss göra så här! I svensk historia finns också tillfällen då vi emellanåt har behandlat pensionssystemet och pensionärernas framtida utbetalningar på detta sätt. Det har inte slutat bra. Varje sådant försök måste med kraft avvisas. I stället måste vi se till att AP-fondernas verksamhet präglas av krav på avkastning och inte aktivism. Vi kan inte använda pensionärernas pengar till sådant som vi tycker är viktigt just nu. Då ska vi i stället använda statsbudgeten och de skatteintäkter som finns, inte de pengar som vi förvarar för framtida pensionsutbetalningar. Det är väldigt viktigt att denna princip emellanåt också får en röst i debatten.